Herr talman! Ni har, herr talman, i givetvis älskvärda men bestämda ordalag förehållit talarna att inte tala så länge, för att det skall bli möjligt att avverka hela föredragningslistan till kl. 17. Jag skall försöka hjälpa till på den punkten genom att inte ta så lång tid i anspråk. Det är lättare för mig att avstå från en del av det jag tänkte säga genom att instämma med vad första avdelningens ärade ordförande har sagt. Han har ju i detalj redogjort för mittenpartiernas förslag i försvarsfrågan i alla de ärenden som vi nu skall diskutera. En del av den principiella kritik mot socialdemokratins sätt att uppträda som herr Virgin framförde kan jag också känna mig ganska väl befryndad med. Jag skall därför framför allt begränsa mig till att ta upp några principiella synpunkter på försvarsfrågans behandling och det föreliggande förslaget i dess internationella säkerhetspolitiska sammanhang. Först och främst kan konstateras när det gäller försvarsfrågans behandling, att socialdemokratin i vårt land uppenbarligen bestämt sig för att bryta den politiska uppslutning som under många år har rått kring försvarsfrågan. Socialdemokraterna vägrade förra året att i försvarsutredningen göra upp om detta budgetårs försvarskostnader, och det var ett uppseendeväckande avsteg från den samförståndssträvan som hittills har kännetecknat de demokratiska partiernas behandling av försvarsfrågan. Men, herr talman, det kan ju med en tillspetsning sägas att en gång är ingen gång. Nu står vi emellertid inför det andra avsteget från samverkanslinjen, och då blir situationen verkligt oroväckande. Bakgrunden till detta är givetvis de starka krafter inom socialdemokratin som har varit i rörelse för att bryta den hittillsvarande samverkanspolitiken när det gäller Sveriges försvar och säkerhetspolitik. Jag erinrar om en tidigare debatt här i riksdagen, där jag påtalat att statsministerns nuvarande statssekreterare uttalade att det inte finns något som helst skäl till att man skulle kräva enighet kring försvarsfrågan, när man inte kräver enighet mellan partierna kring den ekonomiska politiken, bostadspolitiken och liknande. Det är ju ett fullständigt fantastiskt påstående och vittnar om en stor okunnighet om det som legat bakom den ärliga strävan från alla håll att försöka vara överens i den väsentliga frågan om hur Sveriges försvar skall utformas. Detta är ju inte en vanlig politisk fråga. Vad är då orsaken till att socialdemokraterna på detta sätt har brutit med den hittillsvarande linjen? Personligen har jag mycket svårt att komma ifrån att en del personer inom socialdemokratin varit rädda för att kommunisterna skulle vinna röster på socialdemokratins vänsterkant, något som lett till att dessa krafter gjort sig gällande i så hög grad att det varit nödvändigt för socialdemokratin att nu för andra gången säga nej till en samverkan med de övriga demokratiska partierna. Man tror givetvis att man därmed köper en partitaktisk fördel. För min del tror jag inte att så kommer att bli fallet. Vad skulle det nämligen annars vara för skäl? Några säkerhetspolitiska skäl som onödiggör samförståndslösningar föreligger inte. Inom parentes vill jag erinra om att alla partier har insett nödvändigheten av att av statsfinansiellia skäl bromsa upp ökningen av försvarsutgifterna — men det är en sak för sig. Vad är det som annars skulle leda fram till den situation som föreligger i dagens debatt? Hittillsdags har ju inte i försvarsministerns proposition eller i socialdemokratins skrivning i statsutskoitets utlåtande visats på någonting annat. I utrikesdebatten försökte jag stimulera statsministern till en diskussion kring Sveriges säkerhetspolitiska situation. Min utgångspunkt var de förändringar, som ägt rum inom NATO och Warszawapakterna, och de utvecklingsalternativ som är tänkbara för framtiden mot bakgrunden av vad som nu kan överblickas. Sverige är i utomordentligt hög grad beroende av vad som händer inom dessa pakter, då vi skall ta ställning till det utrikespolitiska och militärpolitiska läget och dess inverkan på vårt försvars utformning. Statsministern var då inte intresserad av att diskutera dessa frågor. Jag vill inte upprepa den argumentering jag då hade, men jag vill säga att det verkligen är väsentligt att vi får en belysning av de förhållanden som råder på detta område och av vad som sker inte minst inom dessa två försvarspakter. Jag tror att detta skulle ske mycket bättre om det kom via inlägg från riksdagens ta larstolar. Att — såsom gjorts ibland — hänvisa till att det har publicerats utredningar om denna sak, är inte att ta det ansvar som är nödvändigt för att verkligen ge svenska folket en bedömning av vad som har hänt ute i Europa och vad som kan hända. Det skall bli intressant att se, om man från socialdemokratiskt håll i dag kommer att ta upp dessa frågor. Socialdemokraterna har på visst sätt haft en smula otur. Man satsade hårt på att ingenting oroväckande skulle inträffa fram till dagens situation. Men vi har ju fått åskådningsexempel på att läget i Europa är sådant, att orossituationer snabbt kan uppstå. När vi hade utrikesdebatten var utvecklingen i Tjeckoslovakien endast i sin början. Självfallet är det glädjande att fler länder får större möjligheter att föra en självständig politik och att demokratiska former vinner större utbredning. I detta sammanhang vore det emellertid att försöka dölja en väsentlig sak, om man inte också pekade på den större oro som detta har medfört inom Warszawapaktens länder. Detta är givetvis ur Sveriges synpunkter en negativ faktor. Det går inte att komma ifrån. Ett annat exempel: Utvecklingen i Frankrike kan ju komma att ta en vändning som ytterligare minskar stabiliteten i Europa. Här kan ju inte ens de mest radikala förändringar uteslutas. Ingen vågar väl i dag säga vart denna utveckling skall leda. Det är inte uteslutet att spridningseffekten till andra länder kan bli mycket stor. Jag har alltså bara pekat på två faktorer som ökat ovissheten om utvecklingen i Europa och som inte ger skäl för den socialdemokratiska omläggningen av försvarspolitiken. En annan osäkerhetsfaktor är givetvis att vi inte vet vad som kan komma ut ur förhandlingarna om ett ickespridningsavtal beträffande kärnvapen och vilka länder som kan komma att underteckna ett sådant avtal. För Sveriges del har det ur säkerhetspolitisk synpunkt — som ofta har erinrats om i dessa sammanhang — avgörande betydelse hur exempelvis Västtyskland, Schweiz och Italien gör — om de går med på att inte skaffa sig kärnvapen eller ej. Alla vet ju också att Sovjetunionen fäster en oerhört stor vikt vid detta. På den punkten är alla bedömare överens. I Sverige är det väl egentligen bara regeringsorganet Aftonbladet som inte har förstått den saken. Där viftar man bort tanken på att Västtyskland skulle vara ett orosmoment och frågetecken i detta sammanhang. Nu skall man ju vara på det klara med att Aftonbladet ofta förenklar de politiska problemen till oigenkännlighet. Jag erinrar mig hur en svensk landsortstidning 1871, efter det för Tyskland olyckliga fransk-tyska kriget skrev att »Vvi varnade Bismarck». Det var tråkigt för den där tidningen, jag tror det var Smålandsposten, att Bismarck inte brydde sig om vad den skrev. Det sannolika är väl att herrarna i Kreml heller inte kommer att bry sig om att Aftonbladet förklarar att det är ganska ointressani vad som händer på Europas kontinent — om det verkligen blir ett avtal som de vitala länderna skriver under eller inte. Sådana uttalanden visar emellertid att här onekligen behövs upplysning. Alla som nämligen önskar att nedrustningsarbetet skall ge resultat måste hävda att det blir resultat först då vi får överenskommelser som innefattar framför allt de länder som har tekniska möjligheter och ekonomiska resurser att skaffa sig kärnvapen. Statsrådet Myrdals tal i FN för några dagar sedan gav ju klart uttryck åt den uppfattningen — och det var ju inte första gången. Hon kallade de stater som jag har nämnt för nyckelstater, dock utan att räkna upp dem. Jag tror inte att Sverige har särskilt stora möjligheter att direkt påverka dessa stater, men någon effekt kommer våra uttalanden säkerligen att få. Därför tycker jag det vore bra om statsrådet Myrdal t.ex. 1 dag ville begagna tillfället att redovisa vilka stater hon ur svensk synpunkt framför allt i det sammanhanget har avsett med sitt uttalande. Jag noterar med tillfredsställelse att vi i statsutskottet har blivit överens om att inställningen till svenska kärnvapen skall vara densamma som tidigare. Sverige har självfallet inte något eget intresse av att skaffa sig kärnvapen, och det finns f. n. heller inte någon anledning att ändra på det beslut vi tidigare har träffat att inte skaffa oss kärnvapen. Jag noterar den enigheten med tillfredsställelse. Det finns, herr talman, ett annat uttalande av statsutskottet som vi är överens om och som jag tycker är mycket bra. Det gäller Sveriges säkerhetspolitiska läge. Sedan blir frågan vilka slutsatser man drar av detta. I statsutskottets utlåtande står det: »även om Nordeuropa synes ha en sådan strategisk betydelse att det dras in i en konflikt 1 Europa mellan stormakterna behöver detta förhållande ej oundgängligen gälla Sverige. Denna bedömning utgör den principiella grundvalen för den svenska neutralitetspolitiken. I sin tur blir denna politik trovärdig och realistisk först när den byggs upp och genomförs med stabil politisk inriktning samt med stöd av ett för denna uppgift väl avpassat och sammansatt totalförsvar som ger vårt land en betydande motståndskraft inför tänkbara påfrestningar och aggressioner.» Det är en utomordentlig sammanfattning — särskilt detta med »trovärdig» och »realistisk». Men om vi skall föra en säkerhetspolitik som är trovärdig och realistisk måste man också dra realistiska slutsatser av detta, och det har nu socialdemokratin vägrat. Det som givetvis är mest allvarligt av det som riksdagen av regeringen inbjuds besluta om är att vi efter den tid som försvarsbeslutet skall omfatta skall ha en horisontell planering som utgår från utgiftsramen för försvarsbeslutets sista budgetår. Det föreligger inte möjligheter att med god ekonomisk planering och samtidigt som man upprätthåller en stark försvarskraft åstadkomma detta med regeringens förslag. Statsutskottets socialdemokrater har inte tagit konsekvensen av det principiella yttrande som jag här refererat. Läget blir sådant att Sverige kommer att tära på resurserna utan möjligheter att reparera skadorna annat än kanske till mycket stora kostnader. Den ökade säkerhetspolitiska oro som jag endast i korthet här har antytt ger inte någon som helst grund för ståndpunkten att vi verkligen skulle kunna göra en sådan förändring i vår försvarspolitiska inriktning som regeringen har tänkt sig. Därtill kommer att den långsiktiga planeringen beträffande försvaret har vi alla varit överens om. Regeringen har inte minst i utrikespolitiska sammanhang talat om den som ett bevis för att vi verkligen från vår sida är villiga betala det pris som en alliansfri politik måste innebära. Jag avvaktar givetvis med intresse vad herr Bengt Gustavsson skall säga på dessa punkter. I statsutskottets första avdelning blev det ju inte så mycket resonemang i detta avseende. Mittenpartierna har hävdat att även om ett försvarsbeslut omfattar en bestämd tidsperiod måste man ha en realistisk uppfattning om försvarsutgifternas utveckling även efter den tidrymden. Annars kommer vi helt enkelt att handla så att våra möjligheter att i den situationen klara eventuellt ökade påfrestningar finns i mycket ringa utsträckning. Det är alltså hittillsvarande principer som socialdemokraterna i dag bryter mot, och detta är det mest allvarliga i dagens situation ur både politisk och säkerhetspolitisk synpunkt. Alla försök att säga, att detta uteslutande är en statsfinansiell fråga och att det uteslutande gäller en bedömning av försvarspolitiken, vet vi är inte riktiga. Vem kan beskylla ett parti för att det skulle vara principiellt felaktigt att ta hänsyn till hur det ser ut på det poli tiska fältet i det egna landet? Jag hävdar bestämt att sådana överväganden måste partierna ha rätt att göra. Det är inte den punkten som mina kritiska synpunkter i början av mitt anförande pekar på, utan det är att jag tycker att socialdemokratin har dragit fullstän digt felaktiga slutsatser om det politiska läge man själv tydligen anser sig befinna sig i, det utrikespolitiska läget och säkerhetspolitiska läget. Mot denna bakgrund har mittenpartierna, vilket avdelningens ordförande här redogjort för, lagt fram ett alternativ. Vi har visat hur man med förhållandevis små kostnadsökningar kan få en icke oväsentlig förstärkning av försvaret en förstärkning som bättre svarar mot de påfrestningar som möjligen kan komma. Jag vill liksom herr Virgin sluta med att kommentera det särskilda yttrande som högerns, centerpartiets och folkpartiets representanter i statsutskottet avgivit. Vi har för vår del kompromissat, och det tycker vi är riktigt; det skall man göra när det gäller försvarspolitiken, om det finns en rimlig chans att uppnå enighet. Alla tre partierna har således förenat sig i förhoppningen om att förnuftet ändå så småningom skall segra på det socialdemokratiska hållet och att man återigen där skall börja förstå att försvarsfrågan inte är en fråga som alla andra. Nej, den kräver verkligen att man gör allvarliga försök att komma överens.

Herr talman! Vårt försvar är starkt och kommer att förbli starkt, om grundtankarna i försvarsutredningens betänkande, regeringens proposition och statsutskottets utlåtande blir riksdagens beslut. Med travestering på en känd deklaration vill jag påstå att varje uppgift om motsatsen är falsk, i varje fall om den bygger på rimliga antaganden. Om man däremot som skedde i »ÖB-svaret», vilket herr Virgin tydligen är be redd att svära på, räknar med att omvärlden skall fördubbla sina militära tillgångar under de närmaste tio å femton åren, kan bilden bli en annan. Det är sådana antaganden som gett rubriker och som i högre eller lägre grad påverkat de borgerliga partierna i deras ställningstaganden i försvarsfrågan. Genom dessa antaganden vilar deras försvarspolitiska byggnad på lösan sand. Man söker som bekant begränsa sina försvarsutgifter inom både NATO och Warszawapakten. Jag medger att det finns undantag. Supermakterna själva utvecklar ju sina ansträngningar i motsatt riktning, men så är de också engagerade i företag på andra sidan jordklotet. Någon sådan trend i stormakternas dispositioner att den kan tänkas öka riskerna för oss finns absolut inte heller. Tvärtom har stormaktsstrategin beträffande Europa utvecklats i sådan riktning att vårt lands möjligheter att stå utanför vid krig mellan de två stormaktsblocken i vår världsdel — vilket ingalunda synes vara aktuellt — har ökat. Detta naturligtvis under förutsättning av en så stabil inriktning av vår politik och vårt försvar, att det genom sin styrka bestämt avråder från företag mot oss. Detta sistnämnda är viktigt att lägga i botten av debatten, då den avvägning som göres i folkdjupet är huruvida de försvarsansträngningar som föreslås av socialdemokraterna är erforderliga eller om vi kan klara oss med mindre. Dragningen uppåt i mittenpartiernas agerande i frågan har — som jag fångat stämningen ute i landet — mest väckt förundran i de egna leden. Det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till ger, genom att det utgår både från bedömningar av utvecklingen i vår omvärld och från ansvar för våra ekonomiska resurser, såväl yttre trygghet — så långt som kan nås genom försvarsåtgärder — som medvetenhet om att ansträngningar göres att begränsa kostnadsökningarna. Så dant skapar respekt och stärker försvarsviljan. Vi anser oss kunna utgå ifrån att föreliggande förslag ger landet det försvar det behöver till den kostnad som det har råd med. Därför har utskottet nu ansett sig kunna avvisa förslag om allmänt genomgripande utredningar. Utredningar på betydande delområden har ju försvarsministern redan anmält. Som manifestation av vår försvarsvilja har riksdagen antagit en målsättning. Ett stycke i denna, som talar om avvärjning av ett militärt företag mot oss och segt försvar mot ett annat, föreslås utgå. Det är alltför allmänt hållet för att kunna ligga till grund för kvantifieringar men har det oaktat missbrukats i debatten om sådana. Här anser sig tydligen högern mäktig uppnå större verbal träffsäkerhet än andra och vill ha en målsättning som speglar vad som kan begäras av försvaret med de, som högern uppfattar det, lägre försvarsanslagen. En kompakt utskottsmajoritet anser att försvarets uppgift först som sist är att försvara oss.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 Krigsmakten skall därför ha sådan styrka, sammansättning och beredskap att anfall mot Sverige fordrar så stora resurser och uppoffringar samt tar så lång tid att de fördelar som står att vinna med an fallet rimligen inte kan bedömas värda insatserna.» Sedan år 1958 har fattats långsiktiga försvarsbeslut. Alla är överens om värdet därav. Detsamma föreslås nu men med mindre brant stigande utgiftskurva. Den stiger dock med 50 miljoner kronor årligen under fyraårsperiodens tre sista år.

Herr talman! Herr Bengt Gustavsson började sitt anförande med att konstatera att vårt försvar är starkt och kommer att förbli starkt. Får jag fråga: Varför är man då så rädd för att redovisa vad nedskärningarna verkligen innebär? Det har vi inte fått något besked om. Vore man inte så generad för vad man gör, borde man rimligen öppet tala om vad åtgärderna innebär. Ett försvar kan ju rubriceras såsom starkt i allmänna ordalag, nästan oavsett på vilken nivå det ligger. Herr Gustavsson säger att målsättningen är missbrukad för kvantifieringar. Nej, den är inte missbrukad, den är brukad för kvantifieringar. Det har skett med stor fördel. Det skedde exempelvis i den försvarsutredning som föregick den senaste. Där låg verkligen målsättningen till grund för de kvantifieringar som vi bestämde oss för och som jag tror visade sig vara riktigt avvägda. Man talar från socialdemokratiskt håll bara om vissa anslag i pengar utan att klart visa vad man avser att åstadkomma med pengarna, hur försvarsorganisationen skall se ut, vilka uppgifter den skall klara osv. Hur kan man då begära att få den förankring i folkdjupet som herr Bengt Gustavsson säger sig eftersträva? Nu fick vi höra att försvarsministern nyligen har givit direktiv för planeringen i fortsättningen på olika alternativa nivåer efter år 1972. En sådan planering kan man naturligtvis bedriva, men som underlag för beslut om materielanskaffning och andra åtgärder hjälper det inte med alternativ. Då måste man ha en inriktning som man går efter när man verkställer besluten. Hur ser den inriktningen ut? Det vet vi ingenting om; vi har lika förgäves begärt att få besked på den punkten. Slutligen säger herr Gustavsson att försvaret kommer att bli starkare om några år än vad det är i nuläget. Det är direkt felaktigt, om man med styrka menar det enda rätta sättet att definiera begreppet styrka, nämligen i förhållande till omvärlden.

Herr talman! Liksom herr Virgin observerade jag herr Gustavssons yttrande att försvaret skulle bli starkare. Det är möjligt att herr Gustavsson försöker klara sig med att säga att det blir starkare under de närmaste åren; det var ju så hans ord föll. Om man med de närmaste åren menar en mycket kort tidrymd, kan ju inte den nya socialdemokratiska försvarspolitiken, låt oss säga på ett och ett halvt år eller någonting sådant, leda till någon stor förändring. Men, herr Gustavsson, det väsentliga är ju inte vad som sker här. Andre vice talmannen, herr Virgin och jag har understrukit att det väsentliga är vad som sker efter den tidrymd som detta försvarsbeslut omfattar. Därvidlag hade herr Gustavsson inte ett ord till försvar för sin ståndpunkt. Tystnaden på denna punkt var alltså mycket talande. Herr Gustavsson sade att det inte finns någonting i stormakternas dispositioner som skulle öka riskerna för Sverige. Jag tror heller inte att det finns någonting i deras dispositioner som är av den karaktären att man kan säga att de inriktar sig mera på Sverige nu än tidigare. Men även i detta sammanhang iakttar herr Gustavsson en talande tystnad. Jag gav bara några exempel på vad som sker i Europa inom Warszawapakten och NATO och på de risker för Sverige som kan uppstå i det sammanhanget. Den socialdemokratiska politiken är här oförsvarlig. Sedan kommer herr Gustavsson in på herr Hedlunds uttryck om olycksfall i arbetet. Jag har haft tillfälle att tala med herr Hedlund om vad han avsåg med detta uttryck. Det var, herr Gustavsson, det oskickliga sätt på vilket socialdemokraterna handlade försvarsfrå gan, och jag håller helt med herr Hedlund i det omdömet. Det var en detalj som jag inte tog upp när jag instämde med avdelningens ordförande på en punkt, nämligen i fråga om F18. Det är intressant att se på vilket sätt frågor av stor betydelse handläggs i försvarsdepartementet. Här finns inte något bärande skäl till att ett beslut om indragning av F 18 skall fattas i år. Detta har väl socialdemokraterna i statsutskottet känt på sig. De skriver nämligen att det är tveksamt om det skulle vara någon fördel i att vänta med ett beslut. De vågar inte klippa till och säga att det är klart olämpligt. Jag tycker att den tveksamheten är klädsam, men den är också talande.

Jag vill i anslutning till vad som sagts i övriga genmälen säga att det väl inte är någon som påstår att vårt försvar på mycket kort sikt kommer i ett läge som är oroande. Vad man menar är väl att det i framtiden med de indragningar som här sker kommer att bli vissa besvärligheter. Om vi skall upprätthålla försvarets värnkraft behövs det kanske högre och högre anslag framöver. Det är väl därvidlag som det råder delade meningar. Jag skall inte heller ta upp någon träta med herr Bengt Gustavsson om försvarsfrågans behandling och svårigheterna att komma överens inom försvarsutredningen. Detta har ju diskuterats så mycket att det inte finns någonting att tillägga. Beträffande herr Hedlunds yttrande har ju herr Dahlén alldeles nyss replikerat, och i den repliken instämmer jag helt naturligt. Men jag kan inte hjälpa att det har varit en väsentlig skillnad mellan den senaste försvarsutredningen och de övriga försvarsutredningarna — jag har varit med i åtskilliga. Tidigare har vi dock inom den tidrymd som direktiven angivit till slut kommit överens. Det har sannerligen varit hårda tag och stora besvärligheter, men kvar står att vi alltid till slut löst vår uppgift. I den här försvarsutredningen har det inte funnits möjligheter till detta. Vi kan för all del rikta beskyllningar mot varandra, men kvar står faktum. Vad som framlagts från socialdemokratiskt håll har nog mera liknat diktat än förslag. Jag understryker att jag sade att det har liknat, icke att det har varit. Jag vill i det sammanhanget således klart framhålla att det inte fanns några möjligheter att inom den tid som direktiven angav uppnå ett resultat. Vi fick ytterligare ett helt år på oss, men har ändå inte kunnat nå ett resultat. Våra uppfattningar låg så långt ifrån varandra, eller rättare sagt vi hade inga möjligheter att diskutera oss fram till något resultat. Vi skildes därför och stod då kvar vid våra förut utstakade linjer. Jag tillhör dem som livligt beklagar detta, utan att vilja rikta några speciella anklagelser.

Herr talman! Jag gjorde väl vad jag kunde efter måttet av blygsam förmåga genom att ta det lugnt när det ibland skar sig i försvarsutredningen i min strävan att bidra till enighet. När nu inte detta lyckades bryr jag mig inte om att jämra mig utan är glad över att vi har fått fram ett förslag till utveckling av det svenska försvaret som jag tror på. Här har åter ordet diktat använts. Jag erinrar mig faktiskt att när jag hade uppdraget att föredraga socialdemokraternas ståndpunkter inför förhandlingsskedet sade jag exakt, att för att förebygga beskyllningar om diktat betonade jag att det var ett förslag som förelades. Vi har nu fått veta vad herr Hedlund menade med sitt uttalande om olycksfall i arbetet. Det skulle vara oskickligt socialdemokratiskt agerande i försvarsfrågan. Ja, är det så att han vänder sig mot socialdemokraterna så måste det väl bero på att han saknar ord för att bedöma sitt eget partis agerande i denna fråga. Hur var det när vi hösten 1966 först anmälde att det kunde bli aktuellt att diskutera utvecklingen av försvarskostnaderna efter en mindre brant kurva än tidigare? Mittenpartierna var väl i första omgången ganska indignerade, men man samlade sig med berömvärd snabbhet. När högerpartiet litet senare gjorde sin första sorti ur utredningen närmade mittenpartierna sig raskt den socialdemokratiska positionen. Det var bara 60 miljoner kronor per år som skilde. Under ett helt år trodde vi därför att det skulle vara ganska lätt att diskutera sig fram till enighet. När vi i höstas trodde oss gå till reella öÖöverläggningar, vad gjorde då mittenpartierna? De närmade sig inte oss som vi hade väntat, utan de lade på ytterligare 100 miljoner kronor per år och närmade sig alltså i stället högerpartiet. Sedan har de i en motion till årets riksdag gått ett stycke i motsatt riktning och slutar med ett gemensamt uttalande med högerpartiet, i vilket man påtalar behov av att komma överens. Det är väl i så fall med högerpartiet man skall komma överens, ty man har försummat möjligheterna att komma överens med oss. Det verkar nästan som om mittenpartierna på nytt är på väg uppåt. Jag skall inte med en gest beskriva mittenpartiernas kurva när det gäller ställningstaganden i försvarsfrågan under den tid jag haft tillfälle att följa den på nära håll. Det skulle vara omöjligt för stenograferna att fånga den. Jag tycker nästan att den ser ut som en deformerad bit wellpapp i genomskärning. Herr Dahlén sade att jag hade ådagalagt en besvärande tystnad om åren ef ter fyraårsperioden. Nej, jag redogjorde för försvarsministerns direktiv till myndigheterna i det avseendet. Däremot åtar jag mig inte att göra förutsägelser om försvarseffekten i förhållande till omvärlden sju—åtta år framåt i tiden. Jag vet inte tillräckligt om kommande utveckling för att våga mig på det.

Herr talman!

Det är en enighet som varit ganska märklig, eftersom försvarsfrågan är en oerhört stor post i vår budget. När man jämför tidigare strider i försvarsfrågan, ter sig den medborgerliga samling som vi haft såsom något inte bara märkligt utan egentligen ganska förbluffande. Jag har tolkat detta på det sättet att vi varit överens om att ett starkt försvar är ett nödvändigt komplement till neutralitetspolitiken.

I år har det inte gått att komma överens. De fyra stora partierna har splittrat sönder sig på tre linjer. Jag tror att det är absolut nödvändigt att vi har klart för oss att det inte står en borgerlig front mot den socialdemokratiska. Man fick nästan den uppfattningen när man lyssnade till herr Dahlén. Det är tre från varandra mycket bestämt avgränsade linjer som vi är splittrade på. Och så har vi då fått en strid kring försvarspolitiken. Jag nämnde nyss att det är ett starkt försvar som vi har och att det är ett dyrt försvar men inte dyrt i fråga om vad vi får ut för varje krona. Jag delar deras åsikt som säger att effektiviteten hos dem som handlägger dessa väldiga utgifter är betydande. Men det kan ju inte skada att man erinrar sig att vi har haft en utgiftsstegring. Om vi räknar i löpande priser har kostnaderna för försvaret sedan 1957 stigit med 100 procent. Räknar vi om det till fasta priser så är det en kostnadsstegring på 30 procent. Sedan 1959, som var sista gången vi träffade en stor försvarsöverenskommelse, är den reella kostnadsstegringen 25 procent. Nu är frågan: Skall vi nöja oss med det för en småstat exempellöst starka försvar som vi för närvarande har eller skall vi stärka det ytterligare? Det är inte så som talesmän för oppositionen har sagt att det gäller om vi skall rasera vårt försvar, urholka det. Nej, frågan är om vi skall nöja oss med den styrka som vi var nöjda med för två år sedan eller om vi ytterligare skall förstärka vårt försvar. Vi har vid prövning av den frågan inom regeringen kommit fram till att det inte finns några sakliga skäl som talar för nödvändigheten av att ytterligare stärka försvaret på bekostnad av en höjning av skatterna. Vi anser det klokt att i nuvarande situation undvika en skattehöjning, även om detta medför att vi får behålla försvaret vid ungefär den styrka som det för närvarande har. Det har talats om diktat i detta sammanhang. Men vi har inte utfärdat några andra diktat än dem som den ekonomiska situationen ställt oss inför. Min första fråga till oppositionen blir denna: Betraktar ni det försvar som vi var nöjda med för två år sedan som så dåligt i dag att ni rekommenderar en skattehöjning för att ytterligare stärka det? Vi har resonerat så att i en tid då vi har tvingats till hårdhänta besparingar på alla områden har vi inte kunnat undantaga försvaret från en begränsning av stegringstakten beträffande utgifterna. Det skulle ha varit intressant att redovisa här hur pass starkt vårt försvar är i jämförelse med exempelvis försvaret i våra grannländer. Jag avstår därifrån men upprepar vad jag nyss sade. Det finns säkerligen icke någon sakkunnig bedömare av den här frågan utanför vårt land som inte medger att de uppoffringar som det svenska folket gör för försvaret fortfarande är ett uttryck för vår beslutsamhet att värna vårt oberoende och vår neutralitet. Jag kan inte förstå varför man på den borgerliga sidan begagnar sig av ett så vilseledande framställningssätt beträffande försvarssituationen. Man ta lar om en urholkning, ibland till och med om en rasering av försvaret. Det har jag visserligen inte hört här, men gentemot denna agitation tror jag det är nödvändigt att hålla fast vid vissa fakta. Det försvar som vi för närvarande har kostar under innevarande år 100 miljoner kronor mer än vad det gjorde 1964/65. Under den kommande fyraårsperioden — den period som vi nu diskuterar — kommer enligt regeringens uppfattning försvarskostnaderna i fast penningvärde att stiga med 50 miljoner kronor om året. Detta är ju fakta som man inte lär kunna vifta bort. För två år sedan var vi eniga om att vi hade ett starkt försvar. Det nuvarande försvaret kostar 100 miljoner kronor mer än det som vi betraktade som ett starkt försvar för två år sedan. Försvarskostnaderna i fast penningvärde kommer att stiga med 50 miljoner kronor per år under den närmaste fyraårsperioden. Då är det väl ändå grovt vilseledande att framställa det beslut, som vi kommer att fatta här, som en urholkning av försvaret eller kanske — det uttrycket har inte använts här men i tidningspressen — som en rasering av försvaret.

än mer: Vi kommer att kunna behålla Norrlandsinfanteriet och pansarbrigaderna i enlighet med 1963 års försvarsbeslut. Det är felaktigt att påstå att vi lämnar Norrland försvarslöst. Försvarsministern har i andra kammaren just framhållit, hur orimligt detta påstående i själva verket är — det finns ingen grund för detta. Man har nu försökt göra gällande att det på grund av en minskning i materielbeställningarna skulle ha uppstått arbetslöshet inom de industrier, som arbetar för försvaret. I höstas påstod högern, att 10 000 å 20 000 man skulle bli arbetslösa. Av vad jag anfört framgår att detta är en orimlighet, eftersom de faktiska utgifterna för försvaret ökas. Vi har frågat våra leverantörer, om det finns något enda exempel på en tjänsteman eller arbetare som har blivit arbetslös på grund av att de militära beställningarna skulle ha minskats. Det är möjligt att det finns någon enda man, men vi har inte fått något sådant exempel. Hela denna skräckpropaganda framför allt från högerns sida som gått ut på att vi medvetet skulle framkalla arbetslöshet för mellan 10000 och 20000 man har ingen grund i sinnevärlden. När bröts enigheten i försvarsfrågan? Det var inte socialdemokraterna som bröt den — vi kunde nästan få den uppfattningen av herr Dahléns anförande. Detta skedde ju när de borgerliga ledamöterna under stort buller och med observans i TV, radio och press hoppade av försvarsutredningen den 11 januari. Då klargjordes alltså definitivt att de borgerliga ledamöterna icke var intresserade av att ens försöka påverka försvarsbesluten i fortsättningen. Det måste väl ändå te sig som någonting ganska uppseendeväckande att man tar ett sådant steg, när man tidigare sagt att man varit så glad över den stora enigheten. Högern begär nu att försvarskostnaderna skall höjas under den fyraårsperiod vi diskuterar med tillsammans 2,5 miljarder kronor. Det gäller alltså 2,5 miljarder under fyra år, men högern säger ingenting om varifrån dessa 2,5 miljarder skall tas. Jag skulle därför vilja varna för en försvarsdiskussion, där det bara talas om att om vi hade följt högerns förslag, hade vi fått de och de förstärkningarna av försvaret — det är självklart. Jag har nyss sagt att den svenska militären är skicklig. Får den ytterligare 2,5 miljarder kronor, är jag övertygad om att den lägger ut dessa 2,5 miljarder på ett förnuftigt och klokt sätt. Men det är ju inte detta som nu diskuteras, utan frågan är: Är det försvar som vi varit belåtna med för två år sedan av den dåliga beskaffenhet, att vi måste vidta en åtgärd som innebär en kostnadsökning på 2,5 miljarder kronor under en fyraårsperiod? Dessa två och en halv miljarder måste ju på något sätt skaffas. Man kan ju inte trolla fram dem. Hur skall de skaffas fram? Man kan naturligtvis låna upp beloppet. Låna upp ytterligare två och en halv miljarder kronor i en tid då det är uppenbart att konjunkturerna går uppåt och då det sannolikt kommer att fordras en stram ekonomisk hushållning för att vi inte skall få en kraftig prisstegring! En kraftig prisstegring, är det det pris som högern rekommenderar? Eller vill man höja skatterna? Högern har lagt fram skattesänkningsförslag som det är svårt att få ett absolut säkert grepp på, men de ligger väl på omkring tre miljarder kronor under fyraårsperioden. Skattesänkning samtidigt som man föreslår en höjning av försvarsutgifterna med två och en halv miljard! Betyder det, herr Virgin, att ni anser att situationen är sådan för närvarande att ni tolererar en öÖökning av underbalanseringen under denna tid på sammanlagt över fem miljarder? Eller finns det någon annan metod, varigenom ni tror att ni kan anskaffa de två och en halv miljarderna som går till försvaret och samtidigt möjliggöra de skattesänkningar som ni är intresserade av? Det finns tre metoder. En är att leda in Sverige i en kraftig inflatorisk prisstegring. En annan metod är att företa skattehöjningar på andra håll. Den tredje metoden är nedskärning av vissa andra anslag. Vi skall väl inte ha en skatteoch finansieringsdebatt här i dag, men eftersom grunden för det socialdemokratiska förslaget är vår bedömning att vi har ett så starkt försvar för närvarande, att det icke är nödvändigt att företa en skattehöjning för dess ytterligare för stärkning, måste ju frågan om skatter ändå komma in i resonemanget. Ni säger att det är så nödvändigt att vi är överens, men, herrar talesmän för oppositionen, om det är så nödvändigt att vi kommer överens, är det då inte nödvändigt att ni försöker komma Överens själva? Ni går här fram med två olika förslag, som är mycket olika varandra. Mittenpartiernas förslag ligger ju betydligt närmare regeringsförslaget än vad det ligger högerns förslag. Den skarpa kritik som herr Virgin har riktat mot socialdemokraternas linje måste ju i nästan samma omfattning även riktas mot mittenpartierna. Mittenpartiernas handlande tror jag verkligen vi får anledning att tala om många gånger under valrörelsen. Jag kan knappast finna någon annan fråga som i så hög grad lämpar sig för illustration av vad man lugnt kan kalla hållningslöshet inom svensk politik. Jag förstår att herr Gustavsson avstod från att försöka att med gester illustrera det. Han trodde att jag var mera vaggande i min framställning och han trodde att jag passade bättre för det. Och det är nog riktigt, ty sådana slingerbultar som mittenpartierna har gjort här hör väl lyckligtvis till undantagen inom svensk politik. Jag skall hålla mig till deras allra senaste aktion, för att vara snäll och hygglig. De bjuder över socialdemokraterna med 500 miljoner kronor. All right! Ett bud på 500 miljoner kan man mycket väl diskutera, som herr Gustavsson säger, för att komma fram till en enhet. Men när dessa diskussioner skall börja, vad gör då mittenpartierna? De höjer sitt bud med 462 miljoner — en höjning till närmare en miljard. Hur tror ni att vi socialdemokrater — hur snälla och hyggliga och öppna för resonemang vi än är — skall kunna uppfatta detta annat än som ett klart besked från mittenpartierna. Vi vill inte ha med socialdemokraterna att göra. Vi vill gå till högern. Vi närmar oss nu högern genom en stegring av budet med 500 miljoner kronor. Finns det någon människa som skulle kunna dra en annan slutsats? De bjöd först 495 miljoner kronor över oss — vi kunde inte acceptera det men det var ändå ett förhandlingsbud — men när förhandlingarna skulle börja höjde de med närmare 500 miljoner. Herr Hedlund har talat om att det var ett olycksfall i arbetet. Nu har vi fått reda på att olycksfallet i arbetet bestod däri att våra representanter satt kvar i försvarsutredningen och försökte komma fram till ett resultat. Men att mittenpartierna höjer med 500 miljoner och lämnar = försvarsutredningen = tillsammans med högern, det är inget olycksfall i arbetet. Detta är mycket intressant, och det skall vi alltså notera. Det är den som försöker komma fram till ett resultat och håller på sin linje som råkar ut för olycksfall, enligt herrar Hedlund och Dahlén. Jag har svårt att tro på denna tolkning. Olycksfallet måste ha uppstått antingen när ni bröt försvarsutredningen den 11 januari eller när ni ansåg det nödvändigt att höja budet från 500 miljoner med ytterligare 500 miljoner. Nåväl, jag skall inte uppehålla mig mera vid detta. Jag tror att herr Bengt Gustavsson har sagt det viktiga. Vi har ett starkt försvar. Detta kommer under närmaste fyraårsperiod att ytterligare vinna i styrka. Det finns ingen grund för påståendena om att vi är låsta efter fyraårsperioden. Tvärtom är de direktiv som är givna till de militära myndigheterna av den karaktären att det kommer att vara möjligt att utarbeta en intervallsplan. Vi kommer att fullfölja alla de stora projekten. Inget av det som vi gemensamt har byggt upp — inte Viggen, inte pansarvagnarna, inte Norrlandsförsvaret — kommer under denma tid att raseras. Jag skulle vilja sluta med att säga följande. Herr Virgin talade om hur viktigt det var att försvaret var förankrat i folkmedvetandet. Ja, det är det självfallet. Det är därför jag har ägnat så stor uppmärksamhet åt försvarsfrå gan och kan sägas ha varit något av en drivande kraft när det gällt att komma fram till samlande lösningar. Det är riktigt att det är betydelsefullt att komma fram till en förankring av försvaret hos folkviljan. Men tror verkligen herrarna — någon dam har ännu inte yttrat sig i debatten — att ni gagnar det uppgivna syftet att uppnå en förankring av försvaret i folkviljan genom att säga att det försvar som ni var nöjda med för två år sedan är odugligt och innebär — som de allra hetaste säger — risker för vår neutralitetspolitik? Tror ni det? Tror ni inte att det finns många människor som frågar sig: Är det möjligt att man kan lägga ut fem miljarder utan att få någonting för det? Det är fullkomligt vilseledande. Jag tror att vi får mycket för de fem miljarderna. Men ni framställer vårt försvar såsom om de fem miljarderna vore rent bortkastade. Det är de verkligen inte. Jag sade nyss att jag tror att det utomlands har gjort en god effekt att vi varit eniga.

Vad finns det för anledning att i den svenska opinionen eller i den utländska opinionen framställa försvaret såsom kraftigt försvagat och såsom icke längre ett effektivt värn för vår neutralitetspolitik? är det inte klart att dessa påståenden har effekt dels inom landet — en försvagning av försvarsviljan — dels utom landet — en bristande tillit och uppriktighet för vår vilja att bära offer för neutralitetspolitiken?

Herr talman! Statsministern började sitt anförande med att konstatera att enighet i försvarsfrågan är värdefullt, och jag vill gärna stryka under detta. Han fortsatte med att säga att den är märklig, rent av förbluffande. Det kan jag däremot inte hålla med om. Det är inte något märkligt eller förbluffande att enighet uppstått mellan partier, som verkligen strävar efter sådan enighet och det har socialdemokraterna tidigare gjort. Den stora förändringen kom fjorton dagar efter förlustvalet 1966. Då presenterades från socialdemokratiskt håll ett bud, som låg miljardbelopp under allt vad vi tidigare hade diskuterat och som ingen hade en aning om innebörden av, i fråga om försvarseffekt, organisation och materielanskaffning. Ingen visste detta! Var det då underligt att vi från borgerligt håll fick klart för oss att socialdemokraterna sökte strid och att det inte gick att undvika strid? Nu frågar statsministern: »Skall vi nöja oss med det förslag som regeringen presenterar eller skall vi ha skattehöjningar?» Ja, formuleras frågan på det sättet är svaret mycket lätt att ge från högerpartiets sida: Självfallet skattehöjningar! Problemet är emellertid icke detta. Försvarets relativa behov av skattemedel har sjunkit sedan 1958 år för år även vid tillgodoseende av behoven för ett försvar enligt vår modell. Försvaret kräver allt mindre skattemedel. Jag begriper därför inte varför man skall göra försvaret till en ensidig exponent för vad som behövs i skatter. Skatterna måste naturligtvis tillgodose de samlade behoven i samhället, och jag håller med statsministern om att den diskussionen bör föras vid ett senare tillfälle. Kärnfrågan är: Har vi gjort en upprustning under de senaste tio åren? Om så inte är fallet är det uppenbart att en fortsättning av den förutvarande försvarspolitiken skulle ha behövts för att vidmakthålla försvarets styrka. Jag vill hävda att vi inte har gjort någon upprustning under de senaste tio åren. Det har ingen annan heller häv dat tidigare, inte förrän nu när försvarsdebatten började bli besvärlig. Det nämndes inte ett ord om något sådant i den proposition som presenterades vid det förra försvarsbeslutet, det antyddes inte att detta skulle innebära en upprustning. Försvarsministern sade det inte, regeringsledamöterna i övrigt sade det inte, försvarsutredningen sade det inte. Var det någonting som man i så fall ville hemlighålla för svenska folket — att det var fråga om en »väldig upprustning» som man nu säger? Nej, sanningen är naturligtvis den, att det varken har skett eller sker en upprustning. Varför inte erkänna det? Varför försöka påstå någonting som bara är ett dåligt försvar för en sjuk sak? Statsministern säger vidare, att vi från högerpartiets sida påstått att 20 000 man skulle bli arbetslösa genom den nya försvarspolitiken. Detta är felaktigt. Vi sade att den nedskärning, som regeringens förslag innebär i försvarspolitik, jämfört med den som skulle ha uppstått om vi fortfarande drivit den gamla politiken, svarar mot ett miljardbelopp som skulle innebära sysselsättning för ungefär 20000 årsarbetare. Det är en annan sak, och den uppgiften står vi för. Statsministern säger vidare att högern vill höja försvarskostnaderna på fyra år med 2,5 miljarder kronor och undrar hur det skall gå till. Först och främst är summan 2,1 miljarder kronor och innefattar förbrukning av tidigare beviljade och av riksdagen anslagna medel. Den är ändå cirka 1 miljard lägre än vad en fortsättning av den tidigare försvarspolitiken skulle ha inneburit, detta under en tid då statsinkomsterna beräknas stiga med 12 miljarder kronor. Vore det orimligt att ta en del härav för att åstadkomma den grundläggande trygghet, som en oförändrad försvarspolitik ganska väl skulle kunna garantera?

Herr talman! Statsministern ställde frågan: Skall vi nöja oss med det försvar som vi nu har eller skall vi stärka det? Frågan utgör en mycket intressant kontrast mot vad herr Bengt Gustavsson sade för några minuter sedan. Han försökte nämligen övertyga kammaren om att försvaret skulle bli starkare genom det socialdemokratiska förslaget. Jag tycker att herrarna skall göra upp inbördes. Jag skall inte blanda mig i diskussionen i det avseendet. Den stora frågan är ju: Vad händer med det svenska försvaret efter försvarsperiodens slut? Det intressanta är att herr Erlander här använder den vanliga metoden. Han ställer argumenten upp och ner och tror att någon skall vara road av att se på dem ur en annan synvinkel. Vi från oppositionen har förklarat att för de närmaste åren medför propositionen inte några — om man skall använda starka ord — mycket ödesdigra verkningar. Men vad sker efter denna periods slut? Det är allså detta, som herr Erlander försöker att bara göra en kringgående rörelse kring. Han vill inte — och jag förstår honom väl — gå in i en realdebatt om detta. Det har hela tiden varit utgångspunkten för svenskt försvar att vi, efter en period med konkreta beslut om hur stora utgifterna skall vara, skall ha en planeringsperiod, som ger klarhet om utvecklingen för det svenska försvaret. Det vet vi verkligen i detta fall, nämligen att det kommer att bli en väsentlig försämring — väsentlig, herr statsminister, ty om detta kan ju inte några delade meningar råda. Jag noterar också att herr Erlander inte heller denna gång liksom inte heller i utrikesdebatten vill diskutera den situation som Sverige befinner sig i från säkerhetspolitisk synpunkt. Det har — såsom jag erinrade om i mitt anförande — hänt en hel del sedan vi hade utrikesdebatten. Jag förstår att herr Erlander inte vill ge sig in på detta område. Herr Erlander påstår, att det var oppositionen som bröt försvarsförhandlingarna. Regeringen inbjöd såsom flera gånger förut oppositionen att vara med och diskutera en uppgörelse kring försvaret. Jag markerar att det skedde precis på samma sätt som tidigare. Ingenting i de väsentliga förutsättningarna var annorlunda. Det är klart att de som satt i utredningen trodde, att det verkligen var en allvarlig vilja från socialdemokratin att också denna gång handla på samma sätt som tidigare. Men så hoppar man då av inför det förra försvarsbeslutet och säger: Nej, vi kan diskutera om framtiden, men det försvarsbeslut för nästa budgetår som nu skall fattas lönar det sig inte att ni från oppositionen är med och diskuterar, ty vi har bestämt i regeringen hur det skall vara. Punkt och slut, Vill ni godta beslutet är det all right! Jag sade i mitt anförande tidigare i dag, att man möjligen, om man spetsar till det, kan säga att en gång är ingen gång. Nu är det dock andra gången vi befinner oss i precis samma situation. Socialdemokraterna gör för andra gången ett avhopp och säger, att det nu även för budgetåret 1968/69 skall bli som de vill. Vill oppositionspartierna vara med om detta är det all right. Herr Erlander tycker illa om ordet diktat, och jag förstår att han tycker illa om en rättvisande rubrik över hans eget handlingssätt. Det är mycket förklarligt. Därför gör han konststycket att ställa hela situationen upp och ned — han säger att det är oppositionspartierna som bryter enigheten. Herr talman! Detta sätt att diskutera är givetvis väldigt svårt att komma åt därför att det går förbi alla normala regler för umgängesformerna mellan människor som uppträder i det offentliga livet. Jag skall därför inte yttra mig mera på denna punkt. Den uppfattning man kommer fram till när det gäller socialdemokratins in ställning i försvarsfrågan är att de på socialdemokratins vänsterkant, som ju under flera år har propagerat för att försvarsfrågan inte får behandlas på något annat sätt än en rad andra frågor, som tydligen har vunnit. Försvarsfrågan är inte någonting som socialdemokratin numera är villig att göra extra stora ansträngningar för att komma Överens om. Det är givetvis ett beklagligt konstaterande. Statsministerns anförande, som ju inte riktigt hörde hemma i verklighetens värld, gav ändå besked på den punkten.
Herr talman! Det är inte mycken idé att diskutera våra debattmetoder. Herr Dahlén brukar begagna metoden att i det ögonblick som han är ställd mot väggen säga att det är omöjligt att diskutera med mig. Och ställd mot väggen är ju herr Dahlén. Det var ju ni som bröt försvarsförhandlingarna den 11 januari. Det var ju ni som i stället för att försöka behålla era bud höjde med en halv miljard kronor i det ögonblick, som man ändå försökte komma fram till resultat. Hur man skall kunna påstå att detta inte är fakta tillhör mystiken. Men denna mystik, denna slöjornas dans, behövs väl för att omge folkpartiet med någon skyddande förklädnad efter alla dessa krumbukter. Detta är ju fakta i målet: Ni bjuder 500 miljoner kronor över, ni bryter försvarsförhandlingarna den 11 januari. Det är faktiskt intressantare att ta upp ett resonemang med herr Virgin. Herr Virgin säger att det blev en väldig skillnad efter valet. Jag vet inte om herr Virgin har tillfälle att läsa exempelvis den socialdemokratiska partikongressens protokoll. Jag rekommenderar dem som tror, att valet föranledde oss att inta någon specifik hållning i försvarsfrågan, att läsa dessa proto koll. Där framhölls med all önskvärd tydlighet, inte bara från s.k. vänsterelement, utan från alla håll att det är möjligt att vi har kommit in i en situation då de automatiska stegringar av försvarsutgifterna, som vi hittills varit överens om, medför så våldsamma bördor för det svenska folket att vi måste avstå från att täcka dem. Jag skulle tro att antingen försvarsministern eller statsministern i debatten medgav att det var riktigt att den automatiska stegringen som en följd av 1958 års beslut blev för betungande. Jag är inte riktigt säker på det, men jag är övertygad om att det var många som tänkte på det sättet. Det har ingenting att göra med något försök att ställa in sig hos vänsterelement efter valet 1966. Den diskussionen fördes 1964, då vi inte hade några tecken som tydde på att valet 1966 skulle gå som det gick. Försöken att låtsas som om det socialdemokratiska partiets ledning skulle vaja här precis som mittenpartierna för varje strömning i opinionen, tror jag att man skall sluta med, ty vi deklarerade ungefärligen dessa synpunkter redan 1964. Sedan säger herr Virgin, att om man jämför med hur det skulle ha blivit om 1958 års överenskommelse hade följts, så finner man att 10 000 å 20000 personer hade blivit arbetslösa. Jag undrar hur många människor som observerat den differensen. Den är helt avgörande. Det är en tänkt siffra som inget politiskt parti står för i dag. även högern bryter med 1958 års överenskommelse, även högern anser tydligen att det är en riktig bedömning att försvarsutgifterna stiger för hastigt. Herr Virgin angav att siffran var ungefär en miljard kronor. Högern bjuder en miljard mindre än tidigare överenskommelse skulle ha inneburit. Herr Virgin, det är naturligtvis alldeles riktigt att om man har en miljard mera att lägga på ett visst område, blir det sannolikt en miljard kronor mera i beställningar. Men pengarna måste tas någonstans! Den svenska nationalinkomsten ökar inte på det sättet med ett enda öre. Även med den mycket väsentliga modifikation som herr Virgin har gjort i dag är det nästan lika vilseledande när man gör gällande, att jämfört med den gamla överenskommelsen skulle vi nu ha haft mellan 10000 och 20000 personer mer att sysselsätta inom verkstadsindustrin. Hur vet man det? Det är riktigt att det har gått en miljard mer till försvaret, men den miljarden har man väl tagit någonstans. Den kanske har tagits från bostadsbyggandet eller någonting annat som sysselsätter verkstadsindustrin. Detta är alltså en fulkomligt löst utkastad siffra, ännu mera luftig efter herr Virgins analys i dag. Men även om man accepterar denna siffra, är den grovt vilseledande. Alla dessa artiklar i högerpressen, där man räknar upp antalet arbetslösa — 100 man arbetslösa där, 25 man där osv. — har efter herr Virgins anförande visat sig vara rent vilseledande. Det finns ingen grund för dessa föreställningar, inte ens om högerns förslag hade genomförts som också det innebar minskade beställningar på en miljard kronor. Det är naturligtvis en vinning att man på det viset har rensat ut en så grovt vilseledande framställning som den högern ännu så sent som i remissdebatten, om jag inte tar fel, fortsatte att driva. Jag skall återgå ett ögonblick till herr Dahlén, så att han inte blir ledsen över att jag totalförsummar honom. Herr Dahlén sade någonting om att det fanns en spänning mellan herr Gustavsson och mig. Nej, det gör det visst inte! Men av det sätt att citera som herr Dahlén gör sig skyldig till framgår att det skulle kunna finnas en sådan spänning. Jag sade, att vad vi skall resonera om för närvarande är om det försvar, som vi alla var nöjda med för två år sedan, nu är så dåligt att vi tvingas göra en skattehöjning för att åstadkomma en förbättring. Regeringens förslag innebär 50 miljoner kronor mera om året, men vi har icke ansett att 50 miljoner kronor mera om året innebär några risker för en skattehöjning. Jag är övertygad om att herr Gustavsson och jag är fullt överens på den punkten. Det finns ingen som helst divergens därvidlag. Men om man tar bort den väsentliga punkten, kan man bevisa ungefär vad man vill. Den fråga som det gäller och som oppositionen skall svara på är alltså: Är det svenska försvar som vi hade för två år sedan så dåligt, att ni rekommenderar en skattehöjning för att åstadkomma en förbättring? Den andra frågan, som har ställts till mig, tycker jag är mycket enkel att besvara. Det beslut som nu skall fattas är naturligtvis i och för sig bara ett beslut för ett budgetår — all right — men vi skall inte fästa oss vid formaliteter, utan i realiteten binder vi oss naturligtvis för en fyraårsperiod. Varje gång som vi har fattat ett sådant beslut har vi betonat, att efter periodens slut är statsmakterna oförhindrade att fatta vilket beslut som de vill. Det är alltså vilseledande när man påstår, att det beslut som vi i dag fattar kastar sin skugga långt fram i tiden. När vi om fyra år skall fatta ett nytt beslut i försvarsfrågan är vi lika obundna som vi var när tiden för 1963 års överenskommelse hade gått ut. Då skrev riksdagen för säkerhets skull in ord som vi gärna kan skriva in också i dag, nämligen att när perioden är slut är vi uppenbarligen oförhindrade att ta vilken ställning vi vill. Men nu säger man att vårt utgångsläge är så mycket sämre, och därför är vi bundna och kan inte agera. Varför är vårt utgångsläge sämre när vi under den närmaste fyraårsperioden reellt ökar försvarskostnaderna med 50 miljoner kronor om året? Vad är det som gör, att dessa 50 miljoner kronor innebär en urholkning av Sveriges försvar?

Herr talman! Den stora skillnaden, herr statsminister, är att beträffande det försvarsbeslut vi nu inbjuds att fatta är planeringssituationen en helt annan efter den aktuella utgiftsperiodens slut. Detta går inte att komma ifrån, och det erkänner även försvarsministern. Hur skall man kunna säga, att det inte kommer att hända någonting, att vi är precis lika obundna som 1963, när utgångspunkten hela tiden har varit att allting blir dyrare? Vår försvarskraft måste tekniskt förbättras, och vi har därför haft stigande planering efter den aktuella periodens slut. Detta är skillnaden, men det vägrar statsministern att diskutera. Socialdemokraterna har under två år i försvarsutredningen deklarerat: »Gör ni som vi vill för nästa budgetår, så förhandlar vi!» När oppositionens representanter tyckte att det fick vara slut med diktaten, försökte statsministern för andra gången göra gällande att det är oppositionen som bryter. Är det detta, herr statsminister, som nu skall vara kännetecknande för den socialdemokratiska regeringens sätt att inbjuda till överläggningar — inte bara om denna fråga utan om alla andra? Ni har bestämt er för att det skall vara på ett visst sätt, och förutsättningen för att man skall sitta i förhandlingar är att socialdemokraterna gör som de vill. Det är klart att statsministern kommer att säga, att det visst inte är så. Då är det bara, herr talman, att konstatera att i försvarsfrågan — jag håller med statsministern att vi i den frågan verkligen har avvikit från situationen i andra länder — bryter socialdemokratin mot den grundläggande förutsättningen för att man skall kunna komma överens. Ett diktat, upprepat två år i rad, är nämligen icke en inbjudan till förhandlingar. Vad ni har menat är, att om vi inte vill vara med, så är dörren öppen.

Herr talman! Statsminister Erlander undrade om jag hade läst socialdemokratiska partikongressens protokoll från 1964. Jag tycker att det är mera motiverat att fråga, om de socialdemokratiska 1edamöterna i försvarsutredningen hade läst det protokollet före valet 1966. I så fall gav de inte något som helst uttryck för följsamhet till de paroller som tydligen präglades där. Diskussionerna rörde sig om de nivåer som direktiven till försvarsutredningen hade antytt och inte om några andra belopp, som låg miljarder under. Statsministern säger emellertid att det socialdemokratiska partiet 1964 beslöt sig för att sänka försvarsutgifterna. Får jag fråga om det beslutet var orsaken till neddragningen av de 350 miljonerna, som började 1963 på hösten och fortsatte 1966? En orsak till neddragningen var, sade statsministern, de våldsamma bördor som försvaret lägger på svenska folket. Jag påpekade nyss men vill upprepa att bördorna blir allt mindre om man räknar i skattebelastning. Det är ett faktum. Jag har ingen anledning att modifiera vad jag sade i remissdebatten, och jag har inte heller modifierat det i mitt förra anförande. Jag sade endast, som ett bevis för ihåligheten i det ekonomiska motivet för en ny försvarspolitik, att ett fullföljande av den gamla försvarspolitiken skulle ha inneburit en beställningsvolym, som kunde ha sysselsatt mellan 10 000 och 20 000 arbetslösa och kanske hade varit en betydligt effektivare metod att klara den besvärliga sysselsättningen än den regeringen valde med höjda direkta anslag till arbetslöshetens bekämpande. Detta var vad jag sade, och jag har nu upprepat det. Det går att titta i protokollet. Statsministern tog ännu en gång upp skattefrågan. Den har jag för min del redan svarat på. Sedan sade statsministern att regeringens försvarspolitik endast innebär, att handlingsfriheten skall bibehållas efter fyraårsperiodens slut. Emellertid är min tid för replik nu ute, och jag skall be att få återkomma till denna punkt.
Herr talman! Jag tror att det i denna diskussion kan vara ganska nyttigt att man gör klart för sig utgångspunkterna, ty det verkar precis, som om det här — jag upprepar det ännu en gång — skulle finnas en borgerlig front emot en socialdemokratisk. Men det finns inte någon sådan! Ungefär 19,5 miljarder kostar försvaret under nästa fyraårsperiod i fast penningvärde. Högern vill öka dessa kostnader med 2,5 miljarder. Om tiden hade medgivit det, skulle jag vilja visa hur herr Virgin kommer fram till en något lägre siffra, men det spelar ingen roll — jag kan hålla på min siffra och han håller på sin siffra. Jag anser att det är klokare att räkna med riskerna för utgiftsstegringar av den typ det här gäller. Mellanpartierna ligger nära socialdemokraterna med sitt bud. De föreslår icke 2,5 miljarder som högern, utan föreslår 600 miljoner kronor. Det är de tre bud som vi resonerar om. Skillnaden mellan mittenpartiernas förslag och socialdemokraternas förslag är inte så stor att en skattehöjning framtvingas — det har jag sagt hela tiden. Hade mittenpartierna försökt att hålla sina nerver i styr något så när, hade de väl kunnat komma till en överenskommelse som legat någonstans mitt emellan socialdemokraternas och sitt eget bud, eftersom vi nu föreslagit en höjning med 200 miljoner kronor, nämligen med 50 miljoner kronor per år under fyraårsperioden. Konstigare är det inte! Jag tror att det är mycket viktigt att man har klart för sig att den skillnad som råder i dagens debatt gäller mellan högerns förslag, som innebär två kraftiga höjningar av försvarskostnaderna — följden av detta måste bli antingen inflation eller skattehöjningar — och en mera moderat linje, företrädd av mittenpartierna, som ligger närmare socialdemokraternas förslag än högerns förslag. Det skall bli roligt att se vem som blir försvarsminister i den berömda regeringen — det är kanske säkrast att det fortfarande får vara en socialdemokrat som ordnar det hela. Mittenpartiernas förslag ligger alltså närmare socialdemokraternas än högerns förslag. Varför bröt ni då överläggningarna genom att kasta ut ett bud, som gav skenet av att ni ville närmare högern? Ni har under det korta loppet av tre månader lyckats prestera tre ståndpunkter i försvarsfrågan. Den första ståndpunkten innebär 509 miljoner kronor mera, den andra ståndpunkten 1 miljard kronor mera och den tredje ståndpunkten, dagens ståndpunkt, innebär 600 miljoner kronor mera. Varför skall man behöva vackla från ståndpunkt till ståndpunkt på det sättet, om man icke har — när ni gav budet på 1 miljard — en absolut vilja att bryta förhandlingarna med socialdemokraterna och visa, att ni ändå ligger närmare högern än socialdemokraterna? Mittenpartiernas bud på 1 miljard är ju fullständigt orimligt mot bakgrunden av vad vi nu vet. Ni går ut med ett bud på 500 miljoner kronor, höjer det till 1 miljard kronor och går tillbaka till 600 miljoner kronor. Vadan denna vacklan, om icke avsikten varit att markera ett avståndstagande från socialdemokraterna? Hur skulle vi kunna uppfatta det på annat sätt, i synnerhet när ni dessutom bröt förhandlingarna? Det finns väl många metoder att gå till väga. Ni kunde ha reserverat er för det närmast kommande budgetåret och sagt att ni inte gillar det framlagda förslaget utan anser att försvarskostnaderna bör vara högre. Men att dels höja budet, att dels därefter bryta förhandlingarna är det som är det märkliga. Jag vill vidare bara, herr talman, hänvisa herr Virgin till vad som står i dagens protokoll — jag begär inte att han skall läsa partikongressens protokoll.

Det var inga signaler om nedrustning, men det var precis det som sedermera hänt — en prövning av automatiken. Det är det vi har gjort precis i enlighet med ställningstagandet vid 1964 års partikongress, och det är väl inte så märkvärdigt att en sådan prövning av automatiken ter sig såsom rimlig? Det har ju även högern anslutit sig till, eftersom högern icke längre accepterar den automatik som vi försökte komma överens om 1958. Mera fanns det inte att hämta i protokollet från 1964 års partikongress, men de linjer som då drogs upp har vi till punkt och pricka följt.

Herr talman! Direkt till statsministern kan jag genmäla, att han gjorde sig skyldig till en felsägning när det gällde höjningen av det socialdemokratiska budet. Det rörde sig ju inte om 200 miljoner kronor utan om 300 miljoner. Vidare kan jag upplysa honom om att vad som hände vid försvarsutredningens förhandlingar 14 dagar efter valet 1966 efter den borgerliga valframgången icke var någon eftergift åt kommunisterna. Tvärtom var det en bedömning av det säkerhetspolitiska och samhällsekonomiska läget, som vi grundade vårt försiktiga agerande på. Herr Virgin har sagt att det förslag som då kastades fram inte vilade på några utredningar om vilket militärt innehåll som skulle kunna rymmas inom nya ramar. Det är helt riktigt. Därför var det förslag som framlades från vår sida vid det tillfället att vi skulle konservera de nuvarande försvarsutgifterna i ett eller två år för att få tid att göra de utredningar, som var erforderliga om andra ramar skulle bli aktuella. Jag kan också upplysa om att det ingalunda varit fråga om något diktat, som herr Dahlén talat om, för det första året. Tvärtom påminde vi inom utredningen om att man utöver de medel, som fanns inom ramen, tagit arbetsmarknadsmedel i anspråk för försvarsändamål. Sedan 1963 har det rört sig om 20 miljoner kronor per år. Vi sade att den vägen naturligtvis var öppen även för påslag det första året. Vi ställde vid upprepade tillfällen i fråga om man från mittenpartiernas sida kunde vara med om att diskutera något sådant och hur högt man i så fall ville sträcka sig i sådana resonemang. Vi har inte fått något svar på dessa frågor. Jag kan bara notera att 60 miljoner kronor utöver rambeloppen ställts till försvarets förfogande innevarande år.
Herr talman! Jag bör väl ägna min replik åt det största villebrådet och större villebråd än statsministern finns väl knappast. Jag vill därför svara på hans fråga om hur en urholkning kan ske i försvaret, trots att man företar en viss anslagshöjning. Ja, det är faktiskt så att det blir på det viset, herr statsminister! Vi lever, tragiskt nog, i en värld där ständigt höjda försvarskostnader är nödvändiga om vi vill bibehålla samma trygghet som tidigare. Vi kan dess bättre dock åstadkomma = erforderliga höjningar utan att det innebär ökad skattebelastning för svenska folket. Vi i högerpartiet föreslår därför en fortsättning av automatiken till skillnad mot vad statsministern gjorde gällande i sitt anförande. Så vill jag återkomma till handlingsfriheten som jag inte hann med sist. Jag skulle vilja fråga: Vilken innebörd vill regeringen ge denna handlingsfrihet? Skall det bara vara en handlingsfrihet att ytterligare kunna sänka försvarskostnaderna? Bör det inte vara en handlingsfrihet som också kan göra det möjligt att återgå till vår nuvarande försvarsstyrka om fyra år? Jag vill i så fall tala om för statsministern, att en återgång efter fyra år av den nu signalerade försvarspolitiken till den försvarsstyrka, som innefattas i det förra försvarsbeslutet, kommer att ta åtminstone ytterligare en fyraårsperiod. Det är ett faktum. Och den fyraårsperioden kan sammanfalla med tider av stora påfrestningar utrikespolitiskt sett, det har försvarsutredningens säkerhetspolitiska utredningar med full tydlighet utvisat.

Herr talman! Herr statsministern har talat om att vi har hamnat på tre olika linjer när det gäller försvarskostnaderna. Det är riktigt. Och det är olyckligt, verkligt olyckligt — dels för försvaret och dels med tanke på omvärlden. Den har ju med en ur våra synpunkter glädjande förvåning konstaterat att de demokratiska partierna i Sverige har kunnat enas om vad det kostar att föra en neutralitetspolitik. Det är synnerligen olyckligt att detta nu inte kan sägas till omvärlden. Sverige står splittrat när det gäller kostnaderna för det som givetvis alla vill upprätthålla, nämligen en neutralitetspolitik. Men, herr statsminister, om socialdemokraterna hade visat det som vanligt folk menar med förhandlingsvilja, då är jag helt övertygad om att vi i dag skulle ha haft färre linjer än tre.
Herr talman! Det gläder mig i varje fall att herr Dahlén sätter mera lit till socialdemokraternas förnuft än till högerns. Ty det lär inte ha funnits någon som helst chans att komma i närheten av högerns ståndpunkt. Den kritik som herr Virgin har levererat drabbar naturligtvis lika mycket mittenpartierna som regeringen. Ty om det är så omöjligt att rusta upp försvaret med socialdemokraternas förslag — om detta skulle behövas om fyra år — så är det ju precis lika omöjligt med det förslag som mittenpartierna av för mig obegriplig anledning driver för sig själva. Nu säger herr Dahlén, att det hade varit lätt att komma överens om bara socialdemokraterna hade visat litet tillmötesgående. Hur skall man visa tillmötesgående mot en part som går ut och slår igen dörren efter sig? Det är oerhört svårt att förhandla genom en stängd dörr! Det avgörande och komprometterande för mittenpartierna är, att de först höjer budet för att låtsas hålla ihop med högern och därefter bryter försvarsförhandlingarna. Jag tycker inte att det går att advocera detta längre. Det är bara att konstatera att mittenpartierna genom sitt handlingssätt har hamnat i detta läge. Nå, efter allt detta närmar ni er socialdemokraterna igen. Det är i och för sig roligt. Men vad skulle alla de här piruetterna tjäna till — om inte att till varje pris söka skapa ett intryck av att ni förde en egen linje? Jag tror emellertid, herr Virgin, att det är viktigt för svenska folket att få klart för sig hur högern egentligen argumenterar. Där kan man ju inte påstå att vi har ett svagt försvar. Inom högern måste man medge att vi har ett starkt försvar, och att detta försvar växer i styrka. Men för att då få en bakgrund till sina angrepp har man valt två linjer. Å ena sidan skisserar man hur det sett ut om 1958 års försvarsbeslut hade gällt. Ja, det är klart, det var ju för att bryta denna automatik, som vi ansåg för betungande, som denna diskussion uppstod. Här är högern ensam. Folkpartiet och centern har också brutit med 1958 års beslut. Det är den ena linjen. Den andra linjen är att säga: Jämfört med yttervärlden sjunker vårt försvar i effektivitet. Ja, vad vet vi om det? Betyder denna underliga ståndpunkt att när den danska borgerliga regeringen som sin första åtgärd sänker försvarskostnaderna, så stiger alltså enligt herr Virgins mening det svenska försvarets effektivitet? Bara detta exempel visar hur orimlig den tanken är, att vårt försvar skall jämföras med en tänkt utveckling ute i världen. I denna tänkta utveckling räknar vi faktiskt inte med den danska regeringen och dess försvarsnedrustning, utan vi räknar med de risker som kan finnas. I de försvarsutgifter som vissa andra länder har räknas in oerhörda summor för atomvapen, vätebomber och även satelliter. Det är inte sannolikt att sådana vapen kommer att användas mot Sverige, men om så skulle ske blir vårt försvar ändå tämligen värnlöst. I de enorma försvarsutgifter, som ni räknar med skall behövas för att inte framtiden skall bli mörk ur försvarssynpunkt, finns en mängd utgifter för sådana försvarsmedel som stormakterna har. Det är klart att man då kan få fram vilka fantasisummor som helst. Försvarseffektiviteten skall mätas i vad det kostar att kasta ut en invaderande fiende ur landet, som använder sig icke av atomvapen utan av konventionella vapen. Vi vågar därför säga följande: Vårt försvar är i dag starkare än det var för två år sedan, och om fyra år blir det starkare än det är i dag. Det är det faktiska utgångsläget. Alla jämförelser med vad som skulle bli följden om vi haft 1958 års försvarsbeslut kvar och alla jämförelser med vad som sannolikt blir resultatet av en pågående atomupprustning hos stormakterna, har ingenting att säga i en vettig svensk försvarsdiskussion.

Herr talman! Jag skall be att i denna debatt få beröra en speciell fråga som ingalunda är av obetydlig art. Det är i och för sig en märklig tillfällighet att de avgöranden som riksdagen i dag skall träffa om vårt försvarsväsens struktur och omfattning för fyra år framåt så nära i tiden sammanfaller med FN-staternas beslut att rekommendera ett internationellt avtal med förbud mot kärnvapnens spridning till ytterligare länder.

Jag vill erinra om att i den proposition som ligger till grund för riksdagsdebatten frågan om kärnvapen i det svenska försvarssystemet kunnat behandlas mycket kort men också entydigt. Det sägs där att departementschefen delar försvarsutredningens bedömning, »att det för närvarande inte ligger i vårt lands säkerhetspolitiska intresse att anskaffa kärnladdningar». Ingen opposition har framkommit mot denna formulering, varken i motioner eller vid utskottsbehandlingen.

Hela den en gång så hett omdiskuterade frågan om svenska kärnvapen har onekligen också genomgått en avsevärd utveckling. Bakom såväl försvarsministerns som statsutskottets uttalanden — i sin tur underbyggda av försvarsutredningens utförligare behandling av frågan — ligger ju en övertygelse som gradvis frammognat, nämligen att sådan som vår säkerhetspolitiska situation är, ett anskaffande av kärnvapen inte skulle stärka den. Jag framhäver det, därför att hänsynen till att en sådan anskaffning skulle spränga alla finansiella ramar för försvarskostnaderna inte är den enda eller troligen inte ens den avgörande bedömningsgrunden. Över huvud taget har utvecklingen på kärnvapenområdet internationellt sett inte gått i den riktning man en gång tidigare förutsåg som möjlig, nämligen till att dessa vapen skulle bli mer och mer jämställda med konventionella försvarsvapen.

De kärnvapen som eventuellt skulle stå hotande mot oss och mot smärre stater över huvud taget är megatonvapen redo för vad man har kallat »megamurder» — miljonmördande. Innebörden av denna militärtekniska utveckling har med skärpa inpräglats i den rapport om kärnvapnens verkningar och kostnader som förra året utarbetades av en internationell expertgrupp, vari det gjordes utomordentliga insatser från svensk sida, och som av generalsekreteraren i höstas presenterades för FN:s generalförsamling. Den rapporten, som för övrigt inom kort utkommer på svenska, har gjort mycket starkt intryck runt om i världen. Den kullkastar tilltron till kärnvapnen som meningsfulla inslag i ett system uppbyggt som försvar mot hemortsbekämpning. Detta är ju också en uppenbar slutsats att dra av det faktum att inga länder utöver de fem stora, som redan tillhör kärnvapenklubben, startat tillverkning av egna kärnvapen. Detta trots att tillgången på plutonium, i och för sig dugligt för vapenändamål, redan tillväxer och än mer kommer att automatiskt tillväxa i många länder, i takt med deras utveckling på det fredliga atomenergiområdet. Arsenalerna i smärre länder skulle ju trots allt bara kunna innehålla få typer av små bomber, betjänade av otillräckliga system för förvarning, ledning och målträffning — inte mycket att möta ett storkrigshot med. Ett beslut att anskaffa sådana vapen anses vidare troligen öka snarare än minska de säkerhetspolitiska riskerna. Alldeles säkert skulle sådana beslut utgöra en betydande politisk belastning. Dylika bedömningar, jämte givetvis hänsyn till de enorma kostnaderna för kompletta kärnvapensystem, ligger bakom den större återhållsamhet på kärnvapenområdet som man otvivelaktigt internationellt sett har kunnat konstatera under senare år. Den allmänna opinionen både i vårt land och utomlands har följt med i denna utveckling mot större besinning i kärnvapenfrågan. Till stor del är väl detta en direkt följd av insikten om kärnvapnens tveeggade betydelse ur säkerhetspolitisk synpunkt. Men till en annan del är opinionen också betingad av en allmänt ökande avsky för användande av stridemedel med massverkan — en avsky som stärkts genom vietnamkriget. Reaktionen mot vietnamkriget är över hela världen förbunden med en stark allmän reaktion mot användande av våld och brutalitet, särskilt mot övervåld och teknologiskt högeffektiv brutalitet. FN:s generalsekreterare U Thant fällde häromdagen i ett tal i Kanada några i all sin barskhet vältaliga ord om detta. »Det tycks mig», sade han, »som om huvudfrågan i Vietnam har kommit att bli inte så mycket huruvida den ena eller den andra sidan handlar politiskt rätt eller orätt utan själva den brutala krigföringen som sådan. Jag har svårt att finna ord för att uttrycka den starka känsla av avsky som ett fortsättande av detta brutala krig väcker, mätt med alla de normer som etablerats för civiliserade samhällen.» Så långt U Thant. Herr talman! Det är i och för sig en stor sak, väl värd att strykas under, att i vårt land genom en helt självständig process mognat en alltmer fast vilja att avstå från kärnvapen. Ett bekräftande av den handlingslinjen har ju kommit till klart uttryck i den skrivning i försvarsplanen som i dag ligger på riksdagens bord. Nu sade jag i början av mitt anförande att det är remarkabelt att detta formella bekräftande i tiden kommer att nära sammanfalla med en FN rekommendation om ett internationellt avtal om icke-spridning av kärnvapen. De två avgörandena är dock icke av helt identisk karaktär; riksdagens beslut gäller »för närvarande», dvs. formellt för den fyraårsperiod som försvarsplanen omfattar, även om sikten, inte minst finansiellt, är inställd på längre varaktighet. Det internationella avtalet syftar tidsmässigt längre, formellt på 25 år med hopp om permanentning, men har givetvis också vissa möj ligheter till tidigare avbrytande, om den säkerhetspolitiska situationen genomgår förändringar av hotfull karaktär, som det heter. Precis detta senare skulle väl även utgöra den anledning som kunde få vår fritt valda handlingslinje att omprövas. Skillnaden är alltså inte så stor, men jag vill ändå göra klart att regeringen inte har för avsikt att i nuvarande förhandlingsomgång, som närmast avser en omröstning i FN, varvid generalförsamlingen skulle tillstyrka avtalet, förbinda sig på något automatiskt eller kategoriskt sätt att skriva under det planerade avtalet. Reservationer därom kommer att ingå i vår röstförklaring. Där kan närmare anges vilka de hänsyn är som kommer att vägleda oss vid bedömningen av huruvida och när avtalet bör skrivas under. Det skall då givetvis också föreläggas riksdagen för ratificering. För att bättre klargöra innebörden i det ställningstagande vi nu står inför i FN hoppas jag kunna få lägga beslag på kammarens uppmärksamhet ännu en liten stund. Genom många långa års mödosamma förhandlingar har mer än 100 kärnvapenfria stater försökt utverka åtaganden av kärnvapenstaterna — sådana åtaganden som skulle kunna beteckna början på en faktisk nedrustning av de ohyggliga kärnvapnen, massmordsverktygen. Fram till 1963 hade dessa strävanden vissa framgångar, krönta av Moskvaavtalet, trots att även det ju endast kom att avse ett partiellt provstopp, medan vi hade arbetat för ett fullständigt sådant och FN faktiskt högtidligen hade fördömt kärnvapenprovens fortsättande. Nu har mer och mer de kärnvapenfria staterna koncentrerat sig på att samfällt begära åtminstone en kärnvapendeeskalering, som till en början kunde avse en frysning av nuläget och alltså utgöra en barriär mot den skenande eskaleringen av kärnvapnens både antal och effektivitet. Motbudet från kärnvapenmakternas sida har länge varit — och nu trumfas det igenom ännu mer — att det mest angelägna vore att bygga en annan barriär, en som garanterade att de kärnvapenfria länderna skall förbli kärnvarpenfria. Det är på grund av att stormakternas vilja faktiskt dikterar, som ett avtal om detta senare stopp blivit det enda man i verkligheten detaljförhandlat om det senaste året. På det sättet har icke-spridningsavtalet kommit ait, politiskt sett, bli ett villkor för att förhandlingar om ytterligare nedrustningsåtgärder på allvar skall tas upp. Efter vad jag nyss sagt här och den svenska regeringen i åratal upprepat i internationella sammanhang borde det stå klart, att vi å ena sidan inte är nöjda med det kommande avtalet men å andra sidan naturligtvis inte är emot det. Det är ofullständigt men innehåller inga orimliga krav. Vad som nu närmast förestår i FN är emellertid inte ett avgörande om ett dylikt avtals undertecknande eller ej, utan bara — ehuru det givetvis är en betydelsefull akt i och för sig — en omröstning om en resolution. I den rekommenderas avtalet till godkännande. Vi väntar ännu på att en del förbättringar i enlighet med våra och vissa andra staters förslag skall införas i den slutgiltiga texten. Men därutöver avser resolutionen att uppmana nedrustningskommittén i Geneve att skyndsamt återuppta förhandlingarna om andra nedrustningsåtgärder, syftande till att avbryta den pågående rustningstävlan på kärnvapenområdet och till en effektiv kärnvapennedrustning — alltså åtgärder för att bryta kärnvapenmakternas handlingsfrihet. Det är så hundraprocentigt riktigt som herr Dahlén sade att det blir den verkliga vändpunkten, då mänskligheten — lägger jag till — kan börja hysa tro och hopp igen. Vi är här över huvud taget så nära som vi kan komma just nu till att få tillgodosett det krav vi alltid sökt upprätthålla, nämligen att inte bara spridningsstopp utan även provstopp och produktionsstopp skall genomföras. Kravet har tidigare på det mest bindan de sättet formulerats i ett memorandum från de åtta alliansfria staterna i Geneévekommittén. Det har senare infogats i en FN-resolution att ett icke-spridningsavtal »måste förenas med eller följas av påtagliga åtgärder avseende att hejda kärnvapenkapprustningen och att begränsa, reducera och eliminera lagren av kärnvapen och kärnvapenbärare». Från svensk sida kommer vi att starkt medverka särskilt för det fullständiga provstoppet, men givetvis också vara beredda att godta andra nedrustningsåtgärder, om de visar sig vara snabbare uppnåeliga. Detta vårt och de andra kärnvapenfria staternas krav på effektiva förhandlingar om ytterligare nedrustningsåtgärder har fått mycket större tyngd på sistone, även om det inte är formellt inskrivet i avtalets operativa paragrafer. Till yttermera visso börjar ju de nya förhandlingarna i Genéve redan i sommar, och utsikterna för dem kan alltså bedömas under den tid som åtgår innan olika länder kommer fram till ett beslut om underskrivande. Härmed är jag framme vid min sista punkt, nämligen de politiska hänsyn som måste tas i denna situation. Ett av dem är, som jag redan sagt, att stormakterna nu är så intensivt angelägna om avtalets genomförande, att det praktiskt taget blivit ett villkor för ytterligare förhandlingar. Deras inbördes samarbete betecknar ju också ett så enastående framsteg på den internationella avspänningens väg att det skulle vara nära nog oansvarigt att nu bidra till att försvåra ett sådant samarbete eller rent av riskera att det upphör. Ett andra hänsynstagande gäller inte bara stormakterna. Det viktiga är inte heller att avtalet skall biträdas av 50 eller 100 andra stater vilka som helst, utan det för oss avgörande är naturligtvis att vissa »nyckelländer» måste binda sig, för att vårt land, som vi nu bedömer det åtminstone, skall kunna göra det. För Sverige blir ett för flertalet länder i Europa enhetligt avgö rande av största betydelse. Med en sida vetter naturligtvis ett dylikt hänsynstagande åt det säkerhetspolitiska hållet. Men dessutom är det angeläget från marknadssynpunkt att länder, som befinner sig på samma tekniska och kommersiella framstegslinje som vi i fråga om fredliga atomenergiprogram, binds av enhetliga regler om tillåten inoch utförsel, om inspektion osv. Jag tror inte att jag bör namnge dessa länder, även om herr Dahlén närmast önskade det. Var och en kan dock använda de kriterier som jag nyss nämnde för att förstå vilka länderna är. Jag kan i alla fall säga att från de synpunkter som vi anlägger blir länder som Västtyskland och Schweiz betydelsefulla för oss. Jag nämner dem särskilt, inte minst därför att de, eftersom de inte är medlemmar av FN, inte är kallade att nu »stå upp och bli räknade» vid den röstningsomgång som vi står inför. Den gäller som jag sade bara en resolution, men inställningen hos olika länder måste helt naturligt i viss mån tolkas som signaler om hur villiga länderna är att handla på ett internationellt mer eller mindre lojalt sätt. Vi måste hoppas att man nu skall kunna mobilisera en samfälld internationell beslutsamhet, som skulle göra det möjligt att mycket snart ta ett, om än litet, och sedan inom kort flera och vida mer betydelsefulla steg på kärnvapennedrustningens väg. Vi kan inte göra något bättre, herr talman, än att hoppas att världens länder allmänt sett skall gå på samma besinningens väg i fråga om kärnvapen som vi i Sverige.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Myrdal för att hon nu påbörjade en uppräkning av de länder, som från svensk synpunkt är väsentliga för att vi skall kunna ha en känsla av att vi varit med om att ge bidrag till verklig nedrustning i Europa. Ytterligare pre cisering får väl komma vid andra tillfällen. Vi hade i går i utrikesnämnden tillfälle att diskutera dessa problem mycket ingående. Det är ett skäl till att jag nu inte ytterligare skall ta upp kammarens tid, eftersom det finns åtskilligt mer att diskutera under dagens lopp.

Herr talman! Jag vill instämma med herr Dahlén i att vi måhända kan avstå från att alltför ingående fortsätta just denna del av debatten, eftersom vi ju alla är överens. Jag ville bara understryka att departementschefens av hela regeringen stödda uttalande i proposition 110 innebär, att kärnvapen för närvarande icke skall anskaffas. Detta ställer vi oss alltså bakom för vår del, liksom hela utskottet har gjort. Jag kan begränsa mig till detta konstaterande, även om det var en del punkter i statsrådet Myrdals anförande där jag skulle vilja redovisa en annan mening.
Herr talman! Jag uttryckte redan i mitt förra anförande tillfredsställelsen över att så stor enighet här har kunnat uppnås. Det är alldeles riktigt att uttalandet i statsutskottets utlåtande innebär en bekräftelse på den politiska linje i förhållande till kärnvapnen som har utformats med en viss kontinuitet. Men vi måste ju också vara medvetna om att vi med varje år har tagit mer och mer bestämda steg fram mot en allt klarare avsägelse av kärnvapenambitioner. Nu är det inte bara tal om uppskov, utan man har samlats kring det i alla fall mer förbindande uttalande som finns här i utskottsutlåtandet om att vår säkerhetspolitiska situation inte fordrar kärnvapen. Enigheten om detta är naturligtvis en utomordentlig vinning, det bör vi slå fast.

Herr talman! Vi behandlar ju i ett sammanhang ett flertal olika utlåtanden från statsutskottet, och det gör att den fråga jag nu skall ta upp inte direkt hör samman med den stora försvarsdebatt som hittills har pågått här i dag. Statsutskottet har i sitt utlåtande nr 123 föreslagit riksdagen att avslå partimotioner från högern om att använda 250 miljoner kronor av arbetsmarknadsmedel för försvarsbeställningar under nästa budgetår. 150 miljoner kronor skall enligt förslaget tas från befintliga anslag — där vi tidigare har enats om att det i praktiken endast kan bli fråga om anslaget till Allmänna beredskapsarbeten m.m. — och 100 miljoner kronor skall tas upp som ett nytt anslag under inrikeshuvudtiteln. Valet av finansieringskälla grundas på det obestridda faktum att försvarsbeställningar ger sysselsättning inom verkstadsindustrin. Förslaget är formulerat fristående från högern försvarsalternativ. Inte en enda människa lär emellertid uppfatta förslaget som något annat än ett delförslag i försvarsfrågan. Motionernas uppläggning är också sådan. Därmed skulle någon vidare debatt i ärendet inte behövas, och det skulle räcka med att hänvisa till positionerna i försvarsfrågan. Utskottet har dock tagit upp förslaget fristående och bedömt det ur arbetsmarknadsmässiga aspekter. I de i januari månad väckta motionerna finns ingen närmare analys av arbetsmarknadsutsikterna inom verkstadsindustrin och särskilt försvarsindustrin under nästa budgetår. Det konstateras att försvarsbeställningarnas storlek har effekt på arbetsmarknaden. Relationen mellan anslagsvolym och sysselsättning har utskottet dock ifrågasatt. Enligt motionerna skulle de här aktuella 250 miljonerna motsvara årsarbete för cirka 6 000 personer. Jag skulle för min del snarare uppskatta det motsvarande antalet årsarbetare till kanske hälften, även om sekundäreffekter givetvis kan uppstå. Jag vill erinra om att motionärerna i januari inte kunnat ta hänsyn till de positiva drag i utvecklingen som har sin bakgrund i en fortgående internationell konjunkturuppgång. De har inte heller kunnat ta hänsyn till att utvecklingen även inom verkstadsindustrin synes gå mot en förbättring, delvis som ett resultat av frisläppningen av investeringsfonder och extra offentliga beställningar — i fråga om de senare, vilket redan nämnts här, bl.a. 60 miljoner kronor enbart för försvarets räkning. Detta är naturligt. Emellertid har reservanterna inte heller nu modifierat sina yrkanden det minsta. De 415 miljoner kronor, som riksdagen anvisat för nästa år till Allmänna beredskapsarbeten m.m., är ett stort belopp som beräknats för att täcka även en del osäkerhetsmoment i utvecklingen. Jag vill inte här påstå att utvecklingen kommer att bli sådan att dessa medel med säkerhet räcker till. Utskottet har dock ansett att det i vart fall nu inte finns grundad anledning att anvisa ytterligare 100 miljoner kronor under 11:e huvudtiteln. Skulle utvecklingen inte motsvara förväntningarna, får riksdagen i vanlig ordning och på ett säkrare underlag pröva anslag på tilläggsstat. Den grund som motionärerna angett för sin hemställan är ju bara ett konstaterande av att offentlig investering skapar sysselsättning. Även om man konstaterar att de militära maskininvesteringarna gått ner, kan man därav inte dra slutsatsen att försvarsbeställningar är det primära alternativet. Man kan inte ens gå så långt att man säger att offentliga beställningar över huvud taget är det primära alternativet. Arbetsmarknadspolitikens målsättning om produktiv sysselsättning får eftersträvas med alla arbetsmarknadspolitikens medel i kombination — detta vare sig dessa medel motsvaras av anslag under 11:e huvudtiteln eller inte. Den produktiva sysselsättningens resultatinriktning måste dock i stort rätta sig efter den allmänna samhällsplaneringen. Om detta förhållande har även högern tidigare varit ense med övriga partier. Blir nu ett högerförslag rörande försvarets andel av den samlade produktionen fällt i riksdagen, skulle — även om formella skäl inte gör det till en nödvändighet — logiken kräva att det nu föreliggande förslaget togs tillbaka. Detta krav är så mycket mera uppenbart som ett bifall till reservationen inte blott skulle ta 100 nya miljoner till försvaret utan även skulle låsa över 40 procent av medlen för rena beredskapsarbeten till försvarsproduktionen. Med motionärernas grund för yrkandet — att försvarsbeställningar påverkar sysselsättningen — skulle det vara lika logiskt att lägga även en större andel av försvarskostnaderna på arbetsmarknadsbudgeten. Vi får inte bortse från att — som utskottet påpekat — Kungl. Maj:t har och får möjlighet att ta konjunkturmässiga hänsyn vid dispositionen av budgetårsramarna för försvaret. De 60 miljoner kronor som frigjordes till försvaret den 8 mars i år får tills vidare bestridas av reservationsmedel. Det sagda kan kanske i någon mån få anses som ett obehövligt argumenterande i en redan diskuterad försvarsfråga. Jag har emellertid önskat visa att majoritetsförslaget är underbyggt även ur arbetsmarknadssynpunkt och att det inte är fråga om att underskatta de intressen som finns hos de anställda inom försvarsindustrin.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
Herr talman! Jag kan i långa stycken instämma i vad herr Birger Andersson sagt under denna punkt. Jag medger sålunda att förslaget skall ses som ett delförslag i försvarsfrågan. Det är föranlett av den arbetslöshet, som förelåg och föreligger och som vi bedömer större än vad som är tolerabelt. Vi finner det därför naturligt att sammankoppla sysselsättningen med den ökade försvarsbeställningsvolym som vi vill förorda. Nu säger herr Birger Andersson att den internationella konjunkturen har vänt och att allt detta därför är onödigt, men att vi ändå inte har modifierat vårt krav. Jag tror inte att konjunkturen har vänt i sådan grad att det kan vara anledning att släppa förslaget. För övrigt har inte de andra posterna för bekämpning av arbetslöshet som direkt hänger samman med detta, heller modifierats, så det torde komma på ett ut.

Herr talman! Försvarsdebatten har redan pågått så många timmar att jag inte avser att förlänga den beträffande de stora, principiella frågorna. Jag skall i stället ta upp en liten detalj som gäller de värnpliktigas sociala och ekonomiska förmåner. I likhet med herr Virgin beklagar jag att dessa anslagsposter numera har förts inom ramen. Detta gör att man har en helt annan bundenhet och inte alls den handlingsfrihet som vi hade tidigare, när vi kunde diskutera dessa saker. För ungefär fjorton dagar sedan fick jag tillfälle att här i kammaren fråga försvarsministern hur han såg på detta problem och vilka åtgärder han tänkte vidta. Både när jag läste föreliggande pro position och när jag läste statsutskottets utlåtande nr 124 blev jag missnöjd. Man har inte med tillräckligt allvar gripit sig an med detta problem. Man bör inte bara, som man nu gör, på enstaka punkter beröra de värnpliktigas ekonomiska och sociala frågor, resefrågor osv., utan man måste koppla ihop dessa frågor med någonting mer. Det är inte bara fråga om hur våra gossar skall ha det när det gäller dagpenning och antalet fria resor, utan det är över huvud taget fråga om att skapa rimliga betingelser även i övrigt. Jag har tidigare i kammaren uttalat min tillfredsställelse med de upprustningar vi fått av förläggningslokalerna, och jag hoppas att vi i fortsättningen skall kunna påskynda denna upprustning. Men det finns stora brister då det gäller att ta hand om soldaterna på deras fritid. De dåliga fritidslokaliteterna gör att det blir ganska stora besvärligheter. Jag tror därför att man inte kan se problemet så ensidigt som man gör i propositionen och <utskottsutlåtandet utan att man borde kunna se det i betydligt större sammanhang. Att jag säger detta, herr talman, beror på att jag har många års erfarenhet av hur våra pojkar har det. Jag kan exemplifiera min erfarenhet på följande sätt. Från 1945 och ända fram till i dag har jag tjänstgjort vid förband i Boden, som redan 1945 hade en hel del värnpliktiga söderifrån. Vi var i stort sett ensamma om detta förhållande. Jag har i många år varit personalvårdsofficer och brottats med problemet att klara upp såväl deras fritidssysselsättning som deras resor. Det är först under senare tid när antalet framför allt i övre Norrland tjänstgörande i så väsentlig omfattning har ökat som det kanske blir litet större intresse från olika ansvariga myndigheters sida för att ta sig an problemen. Jag vet så mycket att vi kan och har kunnat skapa en mycket god anda hos våra värnpliktiga, goda kamratförhållanden och god trivsel, även med de ringa resurser som vi haft till förfogande. Jag vet också att denna goda kamratanda kan hålla mycket väl under en månad och kanske till och med under en och en halv månad. När dessa värnpliktiga emellertid, herr talman, tjänstgjort under en tvåmånadersperiod, utan att ha kunnat resa hem, då spricker till och med de bästa kamratbanden. Det är inte bara en personlig uppfattning som jag har i denna fråga, utan jag har gjort enkäter med hundratals värnpliktiga och kommit fram till just denna uppfattning. Det gör i sin tur att man måste vidta alla tänkbara åtgärder. Som jag sade fick jag för ungefär 14 dagar sedan ett svar av statsrådet Andersson, och jag bad honom då att han skulle ge ett löfte att åtminstone hjälpa till med en del små detaljlösningar. Jag var ledsen över att jag inte fick detta löfte, men jag hoppas ändå att det skall bli på det sätt jag tänkt mig. Jag skulle vilja påstå att det finns tre möjligheter att agera. För det första skulle jag vilja ha en snabb justering av nu gällande kungörelser, särskilt sådana som innehåller sovvagnsbestämmelser, traktamentsbestämmelser och liknande, för att eliminera de irritationsanledningar, som i dag finns. Det är ingen stor ekonomisk fråga att klara av detta. För det andra anser jag att man borde kunna få något slags partiell lösning av reseproblemet, framför allt för de avlägset boende. Jag vet att saken har ordnats i utlandet och även ordnats i Sverige tidigare, och varför skulle man inte på nytt kunna ordna permittenttågresor genom SJ. Det behöver inte vara några märkvärdigheter att ordna permittenttåg som går mellan Stockholm och övre Norrland. Jag tycker inte att detta bör vara något problem eller så ekonomiskt betungande, att sådana resor inte skulle kunna genomföras. Jag har nämnt detta bara som en partiell lösning i avvaktan på det tredje och sista jag skulle vilja komma fram till, herr talman, och det är vad jag vill kalla en paketlösning. Den bör kunna genomföras utan stora och omfattande utredningar, genom departementets försorg i samarbete med försvarets egna personalvårdsorgan. Denna paketlösning skall omfatta såväl de värnpliktigas ekonomiska som deras sociala förhållanden. Vidare bör den avse de ökade insatser som krävs för trivselfrämjande åtgärder både under de värnpliktigas tjänstgöring och inte minst under deras fritid. Hade jag, herr talman, i dag deltagit i voteringen, hade jag på dessa punkter avstått från att ge min mening till känna.

Herr talman! Jag vill återgå till den fråga under föreliggande utlåtanden rörande försvaret som tidigare behandlats av statsrådet Myrdal.

Jag har liksom statsrådet Myrdal med stor glädje och tillfredsställelse noterat de tre meningar på sidan 4 i statsutskottets utlåtande nr 122 som är så att säga en trestegsraket. Det är försvarsutredningens förklaring abt kärnladdningar icke ligger i vårt lands säkerhetspolitiska intresse, att departementschefen delar utredningens bedömning och att utskottet för sin del intet har att invända mot departementschefens ställningstagande. Jag har däremot med en viss tveksamhet åhört herr Virgins replik till statsrådet Myrdal efter hennes anförande. Han förmenade att den handlingsfrihet som högerpartiet säger sig önska i hela försvarsfrågan också skall gälla frågan om svenska kärnvapenladdningar eller inte. Statsrådet Myrdal har tidigare mycket klart och tydligt skisserat hur vår handlingsfrihet gradvis minskats ner, och i realiteten har regeringens och riksdagens handlande gjort att den praktiskt taget är obefintlig. Vi har tagit ställning till handlingsfriheten, dvs. vår obenägenhet att säga ja men också vår obenägenhet att säga direkt nej har vi gradvis genom en rad åtgärder förskjutit i riktning mot nej. Vi har gjort bindande uttalanden i Förenta Nationerna, t.ex. i Undénplanen 1961. Vi undertecknade Moskvaavtalet 1963 med förbud mot alla kärnvapenprov utom de underjordiska. Och vi har — det tror jag man speciellt skall betona — gjort det genom att konsekvent lägga våra anskaffningar av atombränsle under kontroll, hittills bilateralt från leveransländerna men enligt principbeslut för framtiden internationellt genom IAEA. Vår handlingsfrihet är därmed beskuren, och jag tror att det finns anledning att i denna debatt peka på att varken utskottsutlåtandet eller propositionerna har tagit upp de resonemang, den fina och inträngande analys av den förändrade internationella inställningen till kärnvapenladdningar, som togs upp av försvarsutredningen. Propositionen nämner handlingsfriheten beträffande svenska kärnladdningar i samband med de internationella förhandlingarna om rustningsbegränsningarna. Försvarsutredningen har tagit upp den förändrade internationella inställningen till kärnvapnen över huvud taget, från faktiska vapen till taktiska påtryckningsmedel. Utredningen har konstaterat att det enligt dess åsikt icke längre finns något skäl att bibehålla den handlingsfrihet som vi tidigare haft. Det finns, skrev utredningen, anledning att i dag ta ställning för eller emot kärnvapen. Utredningens slutsats blev med hänsyn till såväl den militära som den civila bedömningen av förändringen av kärnvapnens art att man tog en definitiv ställning mot svenska kärnvapen. Så har, det vet kammarens ledamöter, här icke skett. Vi kommer i dag inte att ge de svenska kärnvapnen en hederlig begravning — som vi hade hoppats inte minst från de socialdemokratiska kvinnornas sida — men man kan väl säga att vi har låtit den svenska kärnvapenfrågan genomgå en kremering och att det finns förhoppningar om att gravsättningen kan ske efter fyra år, som det tidigare antytts i debatten. Det som är haken är ett litet tillägg, som enligt min åsikt innebär ett litet 1ogiskt felslut av försvarsutredningen men som sedan gått hela vägen vidare fram till statsutskottets utlåtande. Det är de två bokstäverna f och n. Och lika mycket som jag är fäst vid dessa bokstäver när de står i versaler och betyder Förenta Nationerna, lika tveksam är jag när de står här gemena och betyder för närvarande. Jag tror att det här finns en viss brist på logik i försvarsutredningens annars mycket klara ställningstagande, och det hade varit värdefullt om vi i dag kunnat ta bort denna begränsning. Jag vill å andra sidan understryka att enigheten kring dessa frågor är ytterligt värdefull, att det alltså finns enighet om något i denna debatt, som för övrigt har haft så många variationer i övriga avsnitt. För min del vill jag uttala min beslutsamhet att fortsätta att ta ställning mot tanken på svenska kärnvapen och att arbeta för nedrustning och fred i världen. De oerhörda summor som läggs ned på rustningar med kärnvapen såväl som med konventionella vapen skulle få en bättre användning i uppbyggande av de fattiga länderna, som vi uttryckte oss på förbundets nyss avslutade kongress.